Herr talman! Sverige skall äntligen få en tredje reklamfinansierad kanal. Reklamen kommer till Sverige senare än till något annat europeiskt land, möjligen med undantag av Albanien. Under en lång rad av år har den här frågan dragits i långbänk. Jag tillåter mig, herr talman, att peka på att moderata samlingspartiet långt in på 1980-talet var det enda parti som kunde acceptera reklam i TV. Vi fick, herr talman, utstå mycken spott och spe från partier, som i dag kommer att rösta för reklam i TV. Vi var ensamma om att våga driva denna linje. Utan oss skulle frågan fortfarande vara kvar i långbänk. Herr talman! Det är ingen överdrift att säga att radio och TV-frågorna har handlagts på ett icke tillfredsställande sätt under Bengt Göranssons tid som statsråd. Han har inte haft den styrka som behövts för att hålla förbudsivrare och bakåtsträvare på mattan inom det egna partiet. Han har även visat en sådan svaghet att han inte ens har klarat av att driva administrativa frågor på ett tillfredsställande sätt. Gång på gång har vi frågat när arbetet med radiooch TV-beredningen, vars betänkande ligger till grund för dagens debatt, skulle börja. Och gång på gång har Göranssons svarat: snart, till sommaren, nästa månad, nästa vecka, nästa gång. Han har talat och talat, men han har varit så obeslutsam och utan inflytande i sitt eget parti att resultatet har blivit långbänk efter långbänk. frågor är ett exempel på detta. Inte ett besked och inte en tidsangivelse har stämt. Vi måste respektera att människor tycker olika i sakfrågor och jag har respekt för många av Bengt Göranssons åsikter, men av ett statsråd kan man förvänta sig en viss minimistandard, nämligen hederlighet, kompetens, effektivitet och förmåga att driva frågor framåt. Det är med beklagan jag måste konstatera att Bengt Göransson har saknat en rad av dessa egenskaper. Ett sådant påstående kräver naturligtvis sin förklaring och därför skall jag ge kammaren information om hur radio och TV-beredningen har arbetat och vars vedermödor vi i dag skall diskutera. Jag måste gå en bra bit tillbaka i tiden för att belysa hur olika frågor har handlagts. 1982 på hösten var Ordförande i Sveriges Radio var dåvarande landshövding Gunnar Helén. Efter regimskiftet på hösten 1982 blev företrädare för de borgerliga partierna kallade till överläggning. Den socialdemokratiska regeringen företräddes av Leif Andersson. Han meddelade vid detta tillfälle att regeringen hade beslutat att det inte skulle bli några egentliga förändringar och att Gunnar Helén skulle få sitta kvar som ordförande i Sveriges Radios styrelse. Med bara några dagars varsel fick Gunnar Helén hösten 1983 sparken av regeringen. Olof Palme hade bestämt att hans gamla kompis Harry Schein, en av svensk arbetarrörelses mest garvade frontkämpar, skulle bli styrelseordförande. Bengt Göransson hade naturligtvis bara att lyda Olof Palme. Harry Schein kom med en rad idéer, och det gick som det gick. Han blev en katastrof för Sveriges Radio och tvangs till slut avgå. Det var bra så att det äntligen blev litet arbetsro inom Sveriges Radio-koncernen. Men när det nu var dags för ett nytt avtal i mitten av 80-talet ledde Bengt Göransson själv förhandlingarna mellan partierna -- och, det vill jag gärna säga, inte utan skicklighet. Det blev en uppgörelse mellan partierna. Alla fick ge och ta, ingen var särskilt nöjd. Det blir man sällan vid parlamentariska upgörelser, men självfallet måste man visa ett ansvar när det gäller sådana här frågor. Harry Schein tog den här uppgörelsen till intäkt för att trots allt driva den av riksdagen avvisade linjen om mera makt till moderbolaget. Som sagt, till slut försvann Harry Schein. Självfallet utan att fråga någon i de styrelser som arbetar inom Sveriges Rosengren, TCOs ordförande, till styrelseordförande i Sveriges Radio. I kampen om att ställa till än mer oreda än Harry Schein tog Björn Rosengren mycket snabbt ledningen. Hans uppträdande i styrelsearbetet saknar motstycke. Hans maktlystnad kände inga gränser. Han lyckades lamslå en del av arbetet inom Sveriges Radio-koncernen, och det var naturligtvis någonting som ytterst drabbade lyssnare och tittare. Men hans förslag till en maktkoncentration, till en pyramid med sig själv på toppen, avvisades av den parlamentariska radio och TV beredningen. Det förslag som nu ligger på kammarens bord är ett bestämt avvisande av Björns Rosengrens idéer. Han har vägts och befunnits för lätt.

Det hade vunnit respekt om Björn Rosengren hade sagt: Okej, jag förlorade och därför ställer jag nu min plats till förfogande. Så skulle det normalt sett ha gått till. Men nu var detta kanske inte att vänta. Man skulle då förutsätta att regeringen såg till att ett utbyte skedde, så att inte den som har förlorat plötsligt skall få sitta kvar och belönas. Nu har vi under helgen fått besked om att så blir det inte. Björn Rosengren är ordförande i TCO. Därför vågar regeringen inte ge honom respass. Statsministern vågar inte ha en argsint Gottköpsmoral får gå före anständighet. Man offrar gärna Sveriges Radio-koncernen -- det företag som har lyfts fram som ett exempel på en motvikt, utan obehöriga hänsyn, mot kommersiella företag -- för den socialdemokratiska husfridens skull. Nåja, men visst har man försökt. Det skall väl erkännas. Tanken var ju att alla styrelseledamöter inom Sveriges Radio-koncernen skulle få sparken för att man skulle kunna kamouflera att Björn Rosengren tvangs gå som en av många andra. Då skulle han inte behöva schavottera. Alla skulle bort för att rädda ansiktet på en person som regeringen inte vågade stöta sig med, alldeles oavsett om kompetens eller inte fanns hos styrelseledamöterna. Därför har vi nu under våren, vecka efter vecka, väntat på att det vanliga samrådet som vi haft mellan regeringen och de partier som har representanter i Sveriges Radios styrelse skulle ske. När vi har frågat Bengt Göransson, statssekreterare Sverker Gustavsson och andra har svaret blivit det vanliga: Nästa vecka, veckan därpå, jag ringer på måndag, Ni får besked på fredag, vi hör av oss, det kommer, var lugn, om bara någon dag. Gång på gång, vecka efter vecka. Det har inte blivit något samråd. Under helgen hade Bengt Göransson tydligen äntligen fått någon form av upgörelse inom regeringen. Övriga bryr man sig inte om. Då fick vi beskedet om att Björn Rosengren, får sitta kvar. Personer och partier, även partivänner till Bengt Göransson som vågat ha en annan uppfattning i diskussionerna med Björn Rosengren får nu gå. Det gäller landshövdingen i Television Lennart Sandgren. Denne sparkar nu Bengt Göransson och regeringen ut. Man har inte brytt sig om att tala om det för honom. Han fick reda på det i går på omvägar. Någon som helst anständighet visar man inte i sådana här frågor, varken mot honom eller mot andra. Och vi moderater som i det demokratiska Sverige vågar kritisera regeringens utnämningspolitik som varande ett uttryck för vänskapskorruption får beskedet att moderata samlingspartiet naturligtvis inte, som det största partiet, skall ha någon styrelseordförandepost. Björn Rosengren vågar man alltå inte reta. Men andra som har vågat driva egna uppfattningar skall man lyfta bort. Nu föreligger ett KU-betänkande om Sveriges Radios framtid och om en ny tredje TV-kanal. Från moderata samlingspartiets sida har vi ställt upp på överenskommelsen. Vi har gett upp en del av våra ståndpunkter, och det har andra också fått göra. Som jag sade skall det vara så i en demokrati. När det handlar om demokratins spelregler, och dit hör Radio och TV-frågorna, liksom grundlagsfrågorna för den delen, måste man ge och ta, och det har vi gjort. Det hade naturligtvis varit lättare att säga att var och en nu kör sitt lopp. Men vi har gjort vår plitk och sett till att dödläget i en viktig fråga har kunnat brytas. Om detta vill jag säga några ord för att visa vad som verkligen har hänt. När splittringen inom socialdemokratin hotade att förlama beredningens arbete hjälpte vi Bengt Göransson att se till att den linje som han drev -- reklam i en tredje, fristående kanal, som också var vår linje -- blev verklighet. Tillsammans kämpade vi ned Björn Rosengren och andra. Regeringen, herr talman, uppmanade oss moderater att tillämpa den regel i grundlagen som säger att ett förslag kan vila i 12 månader, om en minoritet i riksdagen så kräver. Regeringen tog direktkontakt med den moderata partiledningen bakom Björn Rosengrens rygg och bakom ryggen på de socialdemokrater som satt i medieberedningen för att få hjälp från vår sida. Om någon, herr talman, önskar detaljer och uppgift om personer är jag i dag beredd att ställa upp med det också. Så lyckades vi föra beredningens arbete i hamn, men nu tänker regeringen uppenbarligen sabotera detta arbete genom att låta Björn Rosengren sitta kvar och rensa bort de personer som vill fullfölja beredningsarbetet och resultatet av detta som riksdagen kommer att fatta beslut om i dag. Detta gör, herr talman, att frågan kommer i ett helt nytt läge.

Det är bittert att konstatera detta. Vi borde ha vetat att regeringen består av löftesbrytare, men nu finns det naturligtvis ingen anledning att förödmjuka sig mer. Vi kommer därför inte, herr talman, att känna oss bundna av beredningens riktlinjer. Vi kommer att känna oss fria att fortsättningsvis driva vår uppfattning i radio och TV-frågorna, när det gäller Sveriges Radios organisation och den tredje kanalens utformning liksom strävandena att skapa en fri radio och television i Sverige utan de regler och hämningar som vi har haft att kämpa mot tidigare. För ett sådant beslut får naturligtvis regeringen ensam ta ansvaret om den vid regeringssammanträdet på torsdag fullföljer vad den har meddelat oss. Vi har ställts inför ett fullbordat faktum i frågor där vanlig anständighet och de regler och den tillämpning vi har haft tidigare har krävt ett samråd och där vi fått direkta löften såväl av Bengt Göransson som av hans statssekreterare Sverker Gustavsson. Det är sorgligt, herr talman, att konstatera att ansvarige statsrådet Bengt Göransson har misskött denna fråga på ett så markant sätt. Vi har respekt för olika uppfattningar i sakfrågor och om regeringen vill söka samförstånd över partigränserna och om den vill ha en linje som håller -- inte bara fram till ett val -- så måste man följa vissa hedersregler inom politiken. Det är bara att konstatera att så inte har skett. Herr talman! Jag har medvetet inte kommenterat det betänkande som ligger på kammarens bord i dag eftersom vi inte längre känner oss bundna av det, och därför finns det heller ingen anledning att spilla tid på att analysera det.

Herr talman! Efter Anders Björcks diatriber mot kolleger i Sveriges Radio-koncernens styrelse, måste jag säga att jag är nästan förstummad. Jag trodde faktiskt, herr talman, att vårt svåra, långa och mycket komplicerade arbete i radio och TV beredningen handlade om principfrågor och inte om Rosengren, Schein och andra personfrågor. Såvitt jag vet sitter ingen av dessa herrar i riksdagen med möjlighet att begära replik på Anders Björcks utfall. Jag hade tänkt, och tänker fortfarande trots Anders Björcks inlägg, gratulera kulturministern till att han med hjälp av den parlamentariska radio och TV-beredningen och inte minst dess ordförande Sverker Gustavsson har lotsat denna mycket svåra fråga fram till ett beslut som jag fortfarande hoppas kommer att antas under betydande enighet. Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet med några få undantag som jag emellertid inte avser att begära votering på. Herr talman! Många års handfast praktisk erfarenhet i journalistiken har lärt mig att ingenting är viktigare än en långsiktig och stabil mediepolitik. Snabba och ryckiga kast, t.ex. i fråga om presstödet eller då det gäller radio och TV-politiken, kan få fullständigt förödande konsekvenser. Därför är det av avgörande betydelse att de beslut som vi nu står inför att fatta stöds av en nästan enhällig riksdag. Vi kan inte besluta i radio och TV-frågor med effekter fram emot sekelskiftet om allting kan vändas upp och ned av nya och tillfälliga majoriteter efter olika riksdagsval. Därför är det bra att en särskild beredningsgrupp, med representanter för alla partier, i ett mödosamt arbete har hjälpt regeringen att skriva den här propositionen, och sedan har vi bearbetat den vidare i konstitutions och kulturutskotten. Normalt gillar jag inte det här sättet att arbeta med sådana beredningsgrupper. Men mediefrågorna måste hanteras med varsamhet och besluten så långt som möjligt fattas i konsensus. Det handlar nu naturligtvis om en kompromissprodukt där alla har fått ge och ta. På en rad punkter skulle jag ha velat se förslaget annorlunda. Ändå tycker jag att vi har kommit fram till en bra uppgörelse. I fråga om radio och TV-politiken är det viktigaste för mig att man garanterar framtiden för ett stabilt public service-företag, dvs. Sveriges Radiokoncernen. Företaget kommer under de närmaste åren att få ett hyggligt resurstillskott. Jag hade varit beredd att gå betydligt längre, vilket jag har markerat i en reservation till förmån för ytterligare höjning av TV-avgiften. Samtidigt är det av stor betydelse att public service-företaget också framgent förblir reklamfritt. Jag tror inte att reklamintäkter, mer än möjligen på mycket kort sikt, skulle ha gett företaget något nettotillskott. Efter några år skulle reklamintäkterna säkerligen ha balanserats av med sänkta TV-avgifter. Dessutom, och det är det avgörande, är ett public service-företag som blir alltmer beroende av reklamintäkter i sig en orimlighet. Det viktiga är att Sveriges Radio-koncernen kan fortsätta sin verksamhet i minst samma omfattning och på samma nivå som tidigare. Den internationella mediekoncentrationen, och där delar jag Bertil Fiskesjös farhågor, gör att det är viktigare än någonsin att vi har en stark och självständig radio och television i allmänhetens tjänst. Och allmänheten är inte liktydigt med staten. Enligt min mening är det angeläget att man också i fortsättningen undviker ett renodlat statligt ägande av radion och televisionen. Däremot kan naturligtvis rationaliseringar och förändringar göras i ledningsorganen. Det blir nu t.ex. en sammanslagning administrativt mellan Lokalradion och Riksradion. Avsikten är på intet sätt, det kan jag försäkra, att begränsa Lokalradions självständighet och oberoende i programverksamheten. Tvärtom är det av stor betydelse att Lokalradion fortsätter att utvecklas på icke-kommersiell basis. Jag är litet förvånad över att en del av dem som en gång rasade över att Sveriges Radio-koncernen delades upp i olika bolag nu rasar över att antalet bolag åter blir färre genom den föreslagna sammanläggningen. De ondskefulla mediepolitiska avsiker som en del tycker sig ha spårat bakom förslaget existerar helt enkelt inte. Fru talman! Jag går ingalunda och längtar efter en tredje reklamfinansierad TV-kanal. Svårigheterna kommer säkert också att bli stora på en så begränsad marknad som den svenska. Men att i dag slåss för reklamfrihet i TV blir en kamp mot väderkvarnarna. Reklam öser mer eller mindre okontrollerat över oss från rymden. Och den når snart en stor del av det svenska folket, i synnerhet de mest kommersiellt intressanta delarna. Enligt min mening är det bättre med en markbaserad svensk reklamfinansierad kanal som kan nå hela landet och på vilken vi kan ställa en rad villkor. Kring dessa villkor om bl.a. saklighet och mångfald har vi lyckats vinna en bred politisk enighet. När det gäller reklamen ställer vi så hårda villkor som det är praktiskt möjligt att göra. Det blir förbjudet att slå sönder program och filmer med reklamavbrott. Hårda restriktioner gäller bl.a. i fråga om reklam riktad till barn, och åsiktsreklam får inte förekomma. Men här är tyvärr moderaterna och folkpartiet inte överens med utskottsmajoriteten. Fru talman! Riksdagen har under det gånga året fattat flera historiska beslut på yttrandefrihetens område. Det kommande beslutet i dag fogar sig till den betydelsefulla yttrandefrihetsgrundlag som riksdagen nyligen fattat beslut om i största enighet. Det är glädjande. Men låt oss komma ihåg att yttrandefriheten, mångfalden och demokratin inte är något som är vunnet en gång för alla. Försvaret av dessa värden kräver ständig vaksamhet och aktivitet, inte minst från en aktiv folkopinion. Fru talman! Tillåt mig slutligen, eftersom detta förmodligen är min sista debatt här i kammaren, att särskilt att tacka mina vänner i KU för åren av inspirerande konflikter och gott samarbete. Hårda meningsmotsättningar har aldrig påverkat det civiliserade debattklimatet i utskottet. Då det gäller demokratins spelregler är vi ju för det allra mesta helt överens. Ett varmt tack också till utskottets eminenta kansli som varit till stor hjälp i arbetet, inte minst för den som varit litet av en ensamvarg i utskottet.

Fru talman! Må det tillåtas mig i denna replik att börja med att tacka Bo Hammar för eminenta insatser i konstitutionsutskottet under en följd av år. Jag tillhör dem som trots en annan politisk uppfattning djupt beklagar att Bo Hammar inte längre kommer att finnas bland oss i riksdagen. Bo Hammar sade att han ansåg att denna debatt skulle handla om principer och inte personer. Jag delar den uppfattningen. Men det regeringen ställt till med är att man bäddat för att de principer som riksdagen förhoppningsvis kommer att fatta beslut om inte kommer att kunna effektivt genomföras i verkligheten. Jag har haft förmånen att sitta i några av Sveriges Radio-koncernens styrelser. Jag har sett hur dessa beslut saboterats av vissa personer. Det är precis det som kommer att ske nu. Det finns därför, Bo Hammar, en koppling mellan principer och personer. Vi som arbetat i den parlamentariska beredningen har ändå utgått från att regeringen skulle handla så, att det vi kom fram till, under förutsättning av riksdagens godkännande, verkligen blev genomfört. Mot den bakgrunden, fru talman, finner jag det nu meningslöst att fortsätta i den parlamentariska radio och TV-beredningen. Jag kommer icke att delta i dess arbete, och jag kommer att lämna den. Jag anser att regeringen nu själv får ta sitt ansvar för att försöka hitta någon form för att utse en ny TV-kanal. Det är ett beslut som vi icke kommer att deltaga i. Det ansvaret får regeringen ta. Vi kommer att förbehålla oss rätten att kräva att frågan skjuts till efter valet. Den skall icke avgöras före valet. Jag kommer bestämt protestera mot detta och använda de konstitutionella medel som finns för att se till att det blir den nya riksdagen som får ta ställning till detta och inte den gamla. Vi saknar förtroende för regeringen i dessa frågor.
Fru talman! Jag tackar först för Anders Björcks vänliga ord. Men i sakfrågan har jag fortfarande mycket svårt att förstå Anders Björck. Handlar det om politiska principer? Ja, säger Anders Björck, det gör det. Men samtidigt måste man veta, säger Anders Björck, hur vissa personer agerar i olika styrelser i Sveriges Radio-koncernen. Men förlåt mig, hur skall de stackars partier som inte har någon representation i dessa styrelser kunna bedöma den ena eller den andra personen? Jag tror att Anders Björck kanske överskattar personlighetens roll i historien. Vi får mer se till de strukturer och de principer som vi nu lägger fast. Det kanske trots allt inte handlar så mycket om Björn Rosengren, Harry Schein, Anders Björck eller några andra i dessa styrelser. Jag gör än en gång samma reflexion jag gjort tidigare vid beredningen: det kanske inte är bra att ha den här typen av politikersammansatta styrelser där olika politiska förändringar i den ena eller andra styrelsen leder till fullständiga paroxysmer. Det kanske är bättre att vi försöker få mer professionellt inriktade styrelser i Sveriges Radiokoncernen, och inte minst ett nytt klimat där Sveriges Radio och Sveriges Television skall konkurrera med andra TV och radiobolag.
Fru talman! Konstitutionsutskottet har slagit fast, och där har jag inte uppfattat någon reservation från Bo Hammar, att den nuvarande principen om parlamentarisk förankring i styrelserna skall gälla. Utskottet har varit enhälligt i denna fråga. Vad jag protesterar mot är att regeringen nu inte tänker genomföra detta. Jag anser att det är en bra ordning. Den har som det mesta här i världen nackdelar, men jämfört med andra ordningar är den att föredra. Jag utgår från att den kommer att tillämpas i fortsättningen. Det är inte så enkelt som att bara säga: Här har vi personer, och här har vi principer -- Bo Hammar. Vi vet ju vad som har hänt. In i det sista har Sveriges Radio-koncernens moderbolags personal sprungit i riksdagskorridorerna. Verkställande direktören Örjan Wallqvist har försökt påverka konstitutionsutskottet genom personliga besök in i det sista, dagarna och timmarna innan vi skulle fatta beslut, utan att ha något mandat från styrelsen för detta. Likaså har vice verkställande direktören i moderbolaget sprungit runt och uppvaktat KU ledamöter, in i det sista, naturligtvis på uppdrag av ordföranden Björn Rosengren, men icke på uppdrag av styrelsen. När man sett detta utföras, in i det sista, behöver man inte vara utrustad med någon särskild vild fantasi för att förstå att så fort talmannens klubba har fallit, och regeringen har gjort sina utnämningar på torsdag, kommer sabotaget mot det som Bo Hammar och jag varit med om att arbeta fram omedelbart att fortsätta. Så länge har Bo Hammar varit med i politiken och så erfaren är han att han säkert kan förstå vad som kommer att hända.
Fru talman! Det är i och för sig ingenting nytt att det springer alla möjliga människor här i riksdagskorridorerna och försöker påverka oss. Jag anser inte heller att det är särskilt skandalöst att så sker. I mitt rum har det inte sprungit så många, utan jag har tagit ställning till dessa frågor utifrån en principiell utgångspunkt och inte utifrån olika personfrågor. Sedan vill jag ge Anders Björck rätt i att vi har fått ge och ta, vilket jag sade i mitt inledningsanförande, och jag är med om att vi även fortsättningsvis skall ha denna parlamentariska förankring. Men Anders Björck vet att jag i beredningen flera gånger har gjort den reflexionen att det kanske inte är den allra bästa formen, men vi får acceptera den. Jag accepterar också att vi tills vidare får arbeta på detta sätt. Anders Björck har i konstitutionsutskottet när vi diskuterat detta många gånger sagt, när Anders Björck blivit argsint, att den ena eller den andra har visat sig här i huset med den ena eller andra avsikten. Men det är normalt att det förekommer. Det är vår skyldighet att se till att de beslut vi fattar om hur det skall vara i Sveriges Radio-koncernen i fortsättningen följs och respekteras. Annars får det väl bli en fråga för konstitutionsutskottet.

Fru talman! I raden av viktiga ämnen som utskottet behandlat denna vår är föreliggande betänkande om radio och TV-frågor inte det minst betydelsefulla. Jag vill inledningsvis vända mig till Bo Hammar, som sade att han här kanske yttrar sig för sista gången, i varje fall för en lång tid framåt. Låt mig säga att jag många gånger känt släktskap med Bo Hammar, inte minst när vi har diskuterat frågor om yttrandefrihet och tryckfrihet. Det beror kanske på den gemensamma yrkesbakgrunden, men jag vill gärna betyga att jag också har uppfattat många av hans synpunkter som kloka och väl genomtänkta. I likhet med Anders Björck vill jag gärna intyga att Bo Hammar varit en uppskattad medlem av utskottet. Jag vill tacka för ett gott kamratskap. Beslut skall nu fattas om en ny svensk TV-kanal, som skall reklamfinansieras, och därmed har en kontroversiell fråga förts till sin lösning. Det har inte skett utan betydande kval inom våra politiska partier, och jag skall ingalunda förneka att detta inte minst gällt debatten bland oss socialdemokrater. Likafullt måste man se det som positivt att den parlamentariska beredningen uppnått vittgående enighet om de principer som bör bära upp verksamheten. Här utgår jag från vad jag har varit med om under redovisningen av det här arbetet i konstitutionsutskottet. De synpunkter som Anders Björck tog upp skall jag inte här kommentera. De ligger utanför min erfarenhetssfär, och jag förutsätter att utbildningsministern kommer att ta upp de frågorna. Han står ju på talarlistan. Sveriges Radio-koncernen lever nu vidare efter de riktlinjer som framgångsrikt följts under en lång period. Jag läste häromdagen i en kulturartikel i Dagens Nyheter att man menade att Sveriges Television är ett av världens bäst skötta TV-företag och att den svenske tittaren har ett bättre kvalitetsutbud att välja bland än något annat land. Jag vill säga att detta också uppnåtts fram till våra dagar utan att vi tagit in ett öre i reklamintäkter för att finansiera verksamheten. Eftersom jag nu talar för sista gången i Sveriges riksdag och kan räkna med en viss fördragsamhet från fru talmannen och ledamöterna, kan jag inte låta bli att redovisa några personliga intryck från den reklamdebatt som har pågått alltsedan televisionen introducerades i Sverige i mitten på Under 1949--1950 levde jag nära ett år i USA. Då fanns TV-apparater i de flesta amerikanska hem. Självfallet såg jag mycket positivt på det nya mediet och ivrade vid hemkomsten för en snabb utbyggnad av televisionen i Sverige. Jag medverkade på 50-talet i två böcker om televisionen. I den ena, som gavs ut på mitt initiativ och där LO-juristen Bertil Bolin och Sveriges Utfall var medförfattare, pläderades för en offensiv samhälls-TV av BBCs modell. Vi menade att Sverige skulle bli nästa TV-stormakt och att de svenska konsumenterna skulle skaffa sig TV fortare än i England. Vidare ansåg vi att finansieringen mycket väl kunde ske licensvägen. I mitten på 50-talet deltog jag i en debatt vid en TV Ståhl, chefredaktör för Karlstads-Tidningen och representant för folkpartiet, förklarade att det aldrig blir någon television i Sverige utan reklam. Kommunikationsminister Sven Andersson var tveksam om det svenska folkets intresse för den tekniska nyheten, eftersom han inte fått några brev i frågan. I den andra boken intervjuade jag för Tidningsutgivareföreningens räkning en rad kulturpersonligheter om hur de såg på det nya mediet. Harry Martinson kallade televisionen i hemmets vrå för den levande tapeten. Den skulle döda intresset för att läsa böcker. Bara bydårar som han själv skulle fortsätta med det, spådde Harry Martinson sarkastiskt. Ivar Harrie, lärd från Lund och då chefsredaktör för Expressen, menade att det inte gick att bromsa ny teknik. Gör vi det hamnar vi, som han sade, i en Tillberga--Västerås-situation. I Västerås sade man nej till järnväg av rädsla för konkurrens till hamnen och sjöfarten. Så blev Tillberga i stället för Västerås järnvägsknutpunkt. Jag blev sannspådd om att det skulle gå snabbt med expansionen av TV. Alla prognoser om TVs utveckling i Sverige var i underkant i fråga om att bedöma antalet TV-tittare i Sverige. Lika litet förutsågs det svenska folkets intresse för att snabbt skaffa sig färgtelevision. Och denna utveckling av Sverige till TV-stormakt kom utan en enda reklamkrona. Men nu är reklamen här med satelliterna, och då blir den också tillåten i den marksända televisionen. Majoritetetens ståndpunkt är, som framgått av tidigare inlägg, att intäkter från reklam bör få användas för finansiering av en ny rikstäckande TV-kanal, som står utanför TV koncernen. Däremot bör inte betalda annonser få förekomma i Sveriges Televisions programverksamhet. Mot detta har centerpartiet reserverat sig, vilket ju framgick av Bertil Fiskesjös anförande. En av de två nuvarande TV-kanalerna bör enligt reservationen öppnas för reklam. Det anses vara nödvändigt för att lösa finansieringsproblemen inom Sveriges Television. Den parlamentariska beredningens majoritet och regeringen, som haft dess förslag som underlag för propositionen, vill finansiera kanalerna med licensmedel samt koncessionsavgifter från den nya reklamfinansierade marksändande kanalen. Utskottet delar denna bedömning och yrkar avslag på centermotionerna. Men som Bertil Fiskesjö sade: Finansieringsfrågorna kan komma upp på nytt, och om det vid en ny kontrollstation 1996 visar sig att det nu föreslagna systemet för att finansiera Sveriges Radio skall kunna uppfylla sina åtaganden, bör man på nytt pröva frågan om rätt för Sveriges Televison att sända annonser mot betalning. Jag skall gå in på några konstitutionella frågor. Bl.a. har i det här ärendet lagrådet anfört kritik mot systemet med avtal mellan staten och den som får rätt att sända program till allmänheten. Lagrådet riktar även konstitutionellt grundad kritik mot förslaget om förbud mot åsiktsreklam. När det gäller avtalssystemet vill jag erinra om att riksdagen i år har godtagit förslaget till yttrandefrihetsgrundlag, som gäller andra uttrycksformer än det tryckta ordet. Det innebär bl.a. att sändningar i radio och television får ett grundlagsskydd jämförbart med det som tryckfrihetsförordningen ger innehållet i pressen. I samband därmed tog riksdagen ställning till frågan om det avtalssystem som gäller för programbolagen är förenligt med yttrandefrihetsgrundlagen, och det är det. Den tekniska konstruktion som valdes vann riksdagens gillande. Stöd för avtalsregleringen ges genom att grundlagen öppnar möjlighet för att det i lag meddelas föreskrifter om tillstånd för sändningar av eterburna radio och TV-program och om villkor för sådana sändningar. Det kan tilläggas att riksdagen i det sammanhanget erinrade om att avtalen med bolagen inte är avtal i vanlig civilrättslig mening utan snarare direktiv för verksamheten. Yttrandefrihetsgrundlagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1992. Intill dess gäller regeringsformens bestämmelser i frågan om avtalsregleringen. Ett enigt utskott konstaterar att riksdagen efter tillkomsten av regeringsformen vid två olika tillfällen i samband med ändringar i radiolagen har godtagit ordningen med avtal och således funnit denna ordning konstitutionellt godtagbar. Avsikten med avtalen är inte att skapa ett åsiktsmonopol, utan tvärtom att verka för mångfald inom verksamheten i etern, där utbudet även fortsättningsvis är begränsat. Jag tycker att det är glädjande att man i beredningen har enats om behovet av bestämmelser för att garantera ett allsidigt programutbud även i den nya kanalen. Jag gläder mig också åt att den snabbt skall bli rikstäckande. Även förbudet mot åsiktsreklam ligger väl i linje med lagstiftarnas intentioner. Bestämmelserna ges stöd i den nya yttrandefrihetsgrundlagen. Om detta råder inga delade meningar. Intill dess att den nya grundlagen träder i kraft gäller regeringsformens bestämmelser även i fråga om förbudet mot åsiktsreklam. Lagrådet anser att kravet på särskilt viktiga skäl i 2 kap. 13 § regeringsformen inte är uppfyllt i detta fall. Men jag ser det nog som en styrka att utskottets majoritet i detta avseende inte låtit sig imponera av lagrådet. Det måste vara vi politiker, inte jurister, som bestämmer gränserna för vad som är ett särskilt viktigt skäl för att införa en bestämmelse av detta slag. En ordning som innebär att endast de som förfogar över stora ekonomiska resurser får möjligheter att effektivt använda TV-mediet för opinionsbildning och propaganda är inte i överensstämmelse med kravet på en allsidig debatt. Att förhindra en sådan ordning är ett sådant särskilt viktigt skäl som avses med grundlagsparagrafen, och den ligger i linje med intresset att upprätthålla yttrande och informationsfriheten. Enligt propositionen bör alla intresserade ges möjlighet att ansöka om tillstånd att sända program i den nya TV-kanalen. Detta är en uppfattning som utskottet helt ställer sig bakom. Ansökningstiden har av departementet först bestämts till den 31 maj 1991. Det har varit självklart för utskottet att den bör förlängas till en lämplig tidpunkt efter riksdagens beslut. Det är ju först då som de mest väsentliga förutsättningarna ligger fast. Utskottet har därför ansett att tiden bör utsträckas till den 1 I propositionen låter regeringen riksdagen ta del av riktlinjer inför beslut om ett nytt avtal mellan staten och Sveriges Radioföretagen. Riktlinjerna är emellertid av sådan betydelse för koncernens framtid att riksdagen ej endast bör låta sig informeras om dem. Riksdagen bör också besluta om dem. I dessa delar föreligger ett utförligt uttalande från kulturutskottet som konstitutionsutskottet helt ställer sig bakom. Andra talare kommer säkert senare i debatten att utförligt uppehålla sig vid riktlinjerna. I propositionen sägs att Sveriges Radiokoncernen bör ses över och att ansvarsfördelningen mellan moderbolag och dotterbolag är oklar. I anslutning till det vill jag peka på följande. För närvarande gäller att moderbolaget utser styrelser i programbolagen. Konstitutionsutskottet konstaterar att de förordade riktlinjerna i fråga om vem som skall utse styrelseledamöter innebär att moderbolaget inte längre skall ha denna rätt. Utskottet konstaterar vidare att detta får konsekvenser för ansvarsförhållandena mellan moderbolaget och programbolagen. Utskottet gör därefter ett, enligt min mening, värdefullt uttalande. Utskottet uttalar att det inför riksdagens beslut 1992 närmare bör övervägas hur avtalet mellan staten och företagen för nästa avtalsperiod skall utformas med hänsyn till ansvarsförhållandena. Fru talman! Catarina Rönnung kommer att mer i detalj behandla betänkandet och dess reservationer. Med dessa från början något nostalgiska och senare principiella funderingar låter jag mig nöja och yrkar bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Fru talman! Frågor som rör radio och televisionen har i allmänhet delats upp mellan konsitutionsutskottet och kulturutskottet. Av olika skäl, berättigade eller inte, har konstitutionsutskottet denna gång huvudansvaret för avgivande av betänkande med anledning av proposition 149 till årets riksdag. Kulturutskottet har därvid yttrat sig till KU med anledning av de många motioner som berör frågan om Sveriges Radios verksamhet och organisation. Kulturutskottet har vid behandlingen begränsat sig till att sammanföra dem till ett antal övergripande områden. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att de synpunkter som kulturutskottet fört fram i sitt yttrande i sin helhet har accepterats av konstitutionsutskottet. Radios monopol på rikstäckande markbunden sändning av television har dröjt länge. Orsaken är, som tidigare framkommit i dag, att finna i det stora motstånd som socialdemokraterna under årtionden hyst mot uppgivande av denna monopolsituation. Vi kan alla erinra oss de debatter som förts i denna kammare om det fördärvliga i att tillåta annan finansieringsform för kanaler än den mottagaravgift som Sveriges Radio tar ut och inte minst om reklamens fördärvlighet på programproduktion. Utvecklingen har visat att vi som hävdat kravet på frihet i etern har fått rätt. Som vi förutsade för många år sedan har den tekniska utvecklingen med satelliter och kabelutbyggnad och parabolantenner medfört att nästan hälften av det svenska folket redan i dag har tillgång till betydligt fler kanaler än de två Sveriges Televison erbjuder. Valfriheten har ökat, och den kommer att öka ytterligare -- och väl är det. Det tycks vara gemensamt för flera av oss här i kammaren som har arbetat länge med radio och televisionsfrågor att i dag hålla våra sista anföranden. Vi har varit med om en ganska fantastisk teknisk utveckling, och vi har säkert inte sett slutet på denna utveckling, även om vi inte har möjlighet att i framtiden framföra våra synpunkter i kammaren. Jag vill, som Bo Hammar och Olle Svensson har gjort, tacka mina utskottskamrater i kulturutskottet för det fina samarbete vi har haft på detta område och också på många andra områden. Kulturutskottet uttrycker sin tillfredsställelse över att ett förnyat utredningsarbete med parlamentarisk medverkan skall komma till stånd där inte minst de tekniska förutsättningarna för utökade sändningar av ljudradio och television kan bedömas. Den tekniska utvecklingen går fort -- övergången till digitala sändningar kommer att ytterligare öka förutsättningarna till ett vidgat utbud av program. Borta är nu det misstroende som under decennier har rått mot mångfald och alternativ. Fru talman! Jag skall begränsa mig till att ta upp de frågor där kulturutskottet gör förändringar, tillägg eller tar initiativ i förhållande till propositionen. Kulturutskottet har behandlat åtskilliga motioner som tar upp frågan om lokalradions ställning i det framtida radiobolaget. Vissa motionärer har krävt att lokalradiostationerna säljs ut. Andra -- och då centerpartiet i första hand -- vill att lokalradion skall vara kvar som ett särskilt bolag i koncernen. I de flesta motionerna tas kravet på lokalradions självständighet upp utan att man därmed motsätter sig kravet på bildandet av ett enda radiobolag. Lokalradioverksamheten bedrivs inom 25 distrikt och har egna programredaktioner. I genomsnitt en fjärdedel av befolkningen lyssnar varje dag på lokalradion. Efter riksradions P3 är lokalradion den som har flest lyssnare. När lokalradion inrättades 1975 var syftet att motverka de starka koncentrationstendenserna på olika samhällsområden. Detta är lika aktuellt i dag. Det är därför av utomordentlig vikt att lokalradions verksamhet i framtiden kan genomföras under stor frihet och självständighet. FM 4-nätet, vilket utskottet också säger, bör liksom hittills förbehållas lokalradion. När de två radiobolagen slås samman kvarblir naturligtvis skyldigheten att svara för både nationell och lokal programproduktion. Enligt kulturutskottet förutsätter det lokala uppdraget en lokal redaktionell beslutanderätt och självständighet beträffande det lokala programutbudet. Åtskilliga vinster kommer därtill att göras genom sammanslagningen. Lokalradions produktion för nationell sändning kommer att underlättas. Såväl tekniskt som administrativt finns vinster att göra. Fru talman! Med kulturutskottets skrivning och konstitutionsutskottets med kulturutskottets delade uppfattning om ljudradioverksamheten under nästa avtalsperiod, torde lokalradion kunna känna sig lugn. Utskottet föreslår dessutom att riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Jag vill i det sammanhanget beröra den moderata reservationen nr 9 där de moderata ledamöterna påpekar att det nu bör bli möjligt med en lagstiftning som medger en kraftigt utökad frihet i hela etermediaområdet. Det framtida utredningsarbetet bör ges den inriktningen. I linje med detta ligger möjligheten att tillskapa lokala radiosändningar finansierade med reklam. Redan nu finns på flera håll i Sverige sådan verksamhet planerad. Personligen tror jag att när sådan lokal verksamhet kommer i gång kommer attraktionen av de lokala sändningarna inom Sveriges Radio att minska, åtminstone i sådan grad att de, om konkurrerande lokala radiokanaler finns, borde bli svåra att sälja ut. Detta är riktat mot dem som förordar en utförsäljning redan nu. Kulturutskottet har dessutom tagit ett utskottsinitiativ, som godkänts av konstitutionsutskottet, vilket utskottet föreslår skall ges regeringen till känna. Jag syftar då på det som vi i utskottet litet vanvördigt kallar Carola lex -- men kanske är Lex Carola ett bättre namn. Med andra ord: Sveriges Radios rätt att sända sponsrade program. Enligt propositionen bör huvudregeln vara att Sveriges Radio-företagen inte skall träffa uppgörelser med sponsorer av program. Dock må -- Television införas en rätt att träffa uppgörelser om sponsring i fråga om program där sändningen gäller allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som anordnas av någon annan än programföretaget. För sportevenemang gäller detta endast om evenemanget är av större svenskt eller internationellt intresse. Kulturutskottet föreslår emellertid att sponsring skall få förekomma av program i Sveriges Television även om programföretaget är arrangör. Det gäller då om programmet sänds inom ramen för ett åtagande gentemot Europeiska radiounionen eller om arrangemanget är av motsvarande betydelse. Redan det nuvarande avtalet, föreslår utskottet, bör kompletteras med dessa regler för sponsring av program. En mycket stor del av svenska folket ser dessa sändningar, vilket givetvis människor även i andra länder gör, och vi vet vilka kostnader som är förenade med produktionen av programmet i fråga. Om Sveriges Television ensamt skulle bära kostnaderna, skulle det innebära ett djupt avbräck i budgeten. Nu blir det fritt fram för sponsorer att hjälpa till att finansiera denna enormt populära schlagerfestival. Jag kanske inte riktigt förstår denna popularitet, men det är likväl ett faktum. Fru talman! Den tredje frågan jag skulle vilja ta upp gäller valet av styrelse till moderbolaget. Konstitutionsutskottet instämmer här i kulturutskottets förslag att de av regeringen utsedda ledamöterna i moderbolagets och programbolagets styrelse -- ack så aktuellt på torsdag -- skall utses enligt hittillsvarande principer bl.a. vad gäller den parlamentariska förankringen. Ordförandeuppdrag i programbolag bör heller inte förenas med ledamotskap i moderbolagets styrelse. Detta har utskottet föreslagit och konstitutionsutskottet godtagit. För närvarande gäller att Sveriges Radio, som tidigare har framförts här i dag, utser styrelserna i programbolaget. När den rätten försvinner får det följder för förhållandet mellan moderbolaget och programbolagen. Inför riksdagens kommande beslut 1992 bör det närmare övervägas hur det ansvarsförhållandet skall utformas. Anders Björck har i sitt anförande, i vilket jag instämmer, klargjort de moderata synpunkterna på det framtida arbetet. Med den av regeringen föreslagna Björn Rosengren som ordförande försvåras på alla sätt den utveckling om vilken beredningen har varit enig och som vi moderater har drivit hårt under många år. Jag beklagar detta. Jag vill, fru talman, stryka under ytterligare en sak. I propositionen sägs att anläggningar och personal för programdistribution och programinsamling för rundradio bör samlas hos en särskild huvudman vid sidan av televerket. Den skall vara oberoende såväl i förhållande till programbolag som i förhållande till andra nyttjare, sägs det i propositionen. Vidare sägs det att det därför inte är lämpligt att televerket ingår som ägare av den nya näthuvudmannen. Det är därför något märkvärdigt att televerket i dagarna föreslår att det den 1 juli i år skall bildas en ny teknikserviceorganisation inom televerkets radio och att personalen från radio och TV Jag har velat peka på detta för att understryka det betydelsefulla i propositionens skrivning om televerkets framtida relation till Sveriges Radio, om vilken enighet råder i utskotten. Fru talman! Det är ett betydelsefullt beslut riksdagen fattar vad gäller radio och TV-frågor. Få ämnen intresserar svenska folket så mycket. Få områden har så stor betydelse för att kravet på yttrandefrihet efterlevs. Jag hör till dem som tycker att antalet regleringar måste vara minsta möjliga. De som måste finnas skall vara så få som möjligt. Men än större förändringar ligger framför oss. Dagens beslut måste ses som det första i en räcka beslut vars slutgiltiga mål är en avreglering av hela etermedieområdet. Åtskilliga motioner har väckts av kammarens ledamöter i syfte att påverka programpolitiken. Kulturutskottet har här liksom alla andra år framhållit att det är nödvändigt att Sveriges Radio bibehåller sin nuvarande stora frihet i fråga om programsättning. Enskilda önskemål -- sådana finns verkligen också hos riksdagsmän -- kommer alltid att finnas. Det enda sättet att tillfredsställa dem är att skapa en ökad konkurrens genom fler företag. Den reklamfinansierade kanal vi får kommer säkert att följas av ytterligare en. Av betydelse blir också i vilken grad Sveriges Radio kan rationalisera och fullgöra sitt uppdrag utan att kostnaderna rakar i höjden. Moderaterna har gått med på den i propositionen föreslagna höjningen av mottagaravgiften, men allteftersom kabelutbyggnaden fortsätter och den nya rikstäckande kanalen börjar träda i funktion ökar konkurrensen. Svenska folkets vilja att betala till radiotjänst blir i hög grad beroende av dels programmens kvalitet och dels -- självfallet -- Tack, fru talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Fru talman! När vi nu i dag debatterar radio och TV-frågorna står vi vid en etapp. Det gäller det som vi i stort sett har kunnat komma överens om i den beredning som tillsattes, och det gäller det som vi har kunnat komma överens om i kulturutskottet och sedermera även i konstitutionsutskottet. Visst är det ett betydelsefullt beslut som fattas. Vi i centern hade noga förberett oss för uppgiften genom att under ett antal år diskutera dessa frågor. Vi har lämnat programskrifter, och vi har förankrat våra beslut. Jag kan konstatera att vi på väldigt många punkter också i beredningen har fått en samstämmighet som stämmer väl överens med de markeringar som vi tidigare har gjort. Som synes av utskottsbetänkandet finns det också punkter där vi icke har kunnat komma överens. Centern har fullföljt detta genom att till betänkandet foga reservationer till stöd för de idéer och principer vi hävdar. Vi kommer naturligtvis att stå bakom dessa också när ärendet nu behandlas här i kammaren. Det har i debatten sagts att det när det gäller bl.a. reklaminkomsternas utveckling naturligtvis råder stor osäkerhet. Personer som hävdar denna stora osäkerhet i fråga om finansieringen av Sveriges Radio talar i andra sammanhang om den oreglerade mediedelen av radio och TV. I den diskussionen hävdar man att den kommer att blomstra, att en mängd olika företag kommer att uppstå och att många kommer att vilja vara aktörer på denna marknad. Man kan bara vara aktör på marknaden genom att ta in inkomster, exempelvis genom reklam. För mig är det väldigt svårt att få dessa tongångar att riktigt gå ihop. I det ena fallet räcker inte reklaminkomsterna, och i det andra fallet finns det hur mycket som helst. Vi har i centern gjort den bedömningen att det finns inkomster från reklammarknaden som skulle kunna vara ett gott tillskott vid sidan av licensavgifterna för att finansiera Sveriges Radios verksamhet. Vi har också lagt in principer som gör att man skall slippa den bindning och den påverkan som många människor känner oro för, vilken skulle komma som en följd av att vi får in reklam inom public service-företaget. Vi har lagt in de spärrarna på så sätt att reklaminkomsterna enligt vår princip skall gå till koncernen och alltså inte till den TV kanal som ensam har att sända dessa reklamavsnitt. Man kan säga att centern nu har fått halvt rätt i och med att det har lagts in en kontrollstation inför budgetberedningen 1996 för Sveriges Radio. Med detta skulle vi kanske vara nöjda, men som jag tidigare har sagt är vi icke det. Att vi har fått halvt rätt genom denna kontrollstation är inte bara positivt, utan det medför också olika problem. För dem som nu skall söka koncession på den tredje kanalen är detta en stor osäkerhetsfaktor. Under den koncessionstid som är beräknad att bli sex år och kan utökas till nio år vet man inte vilken konkurrens om reklammarknaden som man får från Sveriges Radio. Det är av den anledningen vi i centern så ivrigt har förordat att beslut skall fattas nu. Beslut borde nu fattas om att vid en viss känd tidpunkt tillåta reklamsändningar inom Sveriges Radio. På detta sätt hade man undanröjt osäkerhetsfaktorn för dem som skall söka koncession. Majoriteten i TV-beredningen, majoriteten i kulturutskottet och majoriteten i konstitutionsutskottet har en viss tilltro till att koncessionsavgifterna skall kunna bli av en sådan storlek att de kan innebära ett bra resurstillskott till Sveriges Radios finansiering genom det tredje marksända bolaget. Vi har med vårt koncept fäst större avseende vid innehållet, vid på vilket sätt kanalen etableras. Av den avvikande mening vi som sitter i kulturutskottet har lämnat framgår att vi ställer rätt höga krav på den tredje kanalen. Vi tycker alltså att det redan i dag skall göras klart att man skall lokalisera huvudredaktionen och centraladministrationen utanför Stockholmsområdet. Vi tycker att den massmediala situationen i Sverige nu är sådan att när man nu får ett tillskott till den massmediala marknaden krävs det att detta skall läggas utanför Stockholm. Det mesta är ju Stockholmscentrerat. Vi kräver också att om man skall tala om en rikstäckande marksändande kanal skall det också vara det. När man lägger in de kommersiella gränserna och räknar på detta -- reklaminkomster och vilken täckning man skall ha för att kunna få inkomster att driva kanalen med -- finns det en risk för att man begränsar denna utbyggnad till det som är kommersiellt lönsamt. Det är faktiskt så, att beredningen och utskotten lämnar en möjlighet att komplettera med sändningar via satellit. Man kan på det sättet säga att de som inte kommer att nås av dessa etervågor genom marksändaren får vara så goda att skaffa sig en parabol för att ta emot dessa program. Det tycker vi är en svaghet. Vi har större krav än så; om det skall vara marksänt skall det också vara det i den utsträckning som Sveriges Radio i dag marksänder. Det tycker vi är ett viktigt krav. De som hävdar att Sveriges Radio skall vara beroende av reklaminkomster gör i nästa andetag konstaterandet att det skall vara beroende av reklaminkomster genom att koncessionsavgifter, som i sin tur kommer från reklaminkomster och tillförs rundradiofonden, skall vara med och finansiera Sveriges Radios verksamhet. Men det är inte bara det. Det finns ett tillskott i reda pengar, men det finns också ett tillskott av reformmedel som innebär att koncernen själv skall jobba ihop en del av slantarna. Först skall man rationaliserna, och sedan skall man kunna utöka programverksamheten. När drar man strecket för detta? Det är faktiskt en intressant diskussion. Det förekommer ständigt rationaliseringar inom Sveriges Radio. Frågan är vad utgångspunkten är när man sedan kommer att mäta vilka rationaliseringseffekter man uppnått. Det skall man ju få som reformmedel. Skall det ske i dag eller någon annan dag? Det framgår faktiskt inte klart när man skall göra detta. Man kan därför nu säga att om man skulle vara försiktig inom koncernen skulle man nu inte göra någonting; det som man gör nu kan man bara få ont av senare. Jag hoppas och tror -- eller vet -- att det inte är så, men man skulle kunna fundera över detta. Är det detta man i dag skall göra för att få reformmedel? Skall man nu slå till alla bromsar för rationaliseringar? Jag tycker att det kanske vore bra att under debattens senare del få ett klargörande av detta -- hur kommer man att kunna tillgodoräkna sig gjorda rationaliseringar inom koncernen? Man har gett vissa riktlinjer inför kommande propositioner. Vi i centern står bakom flera av dessa riktlinjer -- dock inte alla. Det kanske mest intressanta är faktiskt det som inte ännu står i betänkandet, propositionen osv. Det är ett stort arbete som ligger framför oss. Det kommer att vara många sammanträden i den nu sammansatta beredningen -- som har förordnande till den 15 Tekniken utvecklas fort. Man skall göra teknikvärderingen nu, och sedan skall man med det som underlag återkomma och undersöka vad det kan innebära av ökad frihet för radio och TV i vårt land -- naturligtvis också i en ökad konkurrens. En viktig riktlinje, som man redan nu beslutar om, är att göra ett radiobolag. Det skall naturligtvis bli väldigt bra -- det har jag förstått när jag läst det som skrivs om detta. Det skall göras stora besparingar. Av dessa reformmedel, som uppgår till 200 milj.kr. -- det skall Sveriges Radio få att expandera med --, måste sannolikt en väldigt stor del tillfalla detta bolag. Från början var det nämligen aktuellt att även utbildningsradion skulle vara med. Man talar om en nedlagd utbildningsradio och ett radiobolag. Jag har kunnat konstatera att det fortfarande var samma summa som det skulle ske rationaliseringar för. Beloppet finns kvar, men utbildningsradion finns också kvar. Frågan är vad det kommer att leda till. Jag förstår dem som misstänker -- och ibland hyser jag också det lilla misstroendet -- att denna rationalisering kommer att drabba Lokalradion ganska hårt. Många motionärer från olika partier har i sina motioner velat slå vakt om Lokalradion. Kulturutskottet har i ett yttrande till konstitutionsutskottet gjort en ganska stark markering att det bör finnas en självständighet och frihet -- och detta har följts upp av konstitutionsutskottet. Vi i centern menar att -- om man nu vill slå vakt om Lokalradion -- det säkraste sättet att garantera denna frihet är att bedriva verksamheten som eget bolag. Catarina Rönnung sade att man slipper den stora centrala administrationen. Men Lokalradiobolaget har en ganska liten central administration. Det mesta sker faktiskt ute på redaktionerna. Det man i Lokalradion centraliserat är sådant som gett uppenbara vinster -- det är löneutbetalningar, löneberäkningar osv. Den administrationen är sannerligen inte stor. Hur det kommer att gå med Lokalradions frihet dikteras inte särskilt mycket av det beslut som vi i dag fattar -- det vågar jag påstå. Det kommer att dikteras av avtalen. Det är nämligen inte många som i dag talar om -- eller känner till -- att Riksradion och Lokalradion i sina avtal har skilda uppdrag. Man har sedan försökt säga att de skulle kunna samverka mycket bättre. Men samverkan måste ju ske inom ramen för det som uppdragen gäller. Riksradion har en distriktsorganisation för att i distrikten producera för riksradiosändningar. Enligt vår mening är och förblir lokalradions uppdrag att producera för lokala sändningar. Frågan är hur avtalet för detta radiobolag kommer att se ut. Detta kommer att bli avgörande för hur Lokalradion kommer att utvecklas -- hur de t.ex. får det ekonomiskt med det de skall utföra. Detta förhållande avspeglas också i det att man talar om fyra rikstäckande radiokanaler. Det finns faktiskt inte fyra rikstäckande radiokanaler. Det finns tre rikstäckande radiokanaler och tjugofem lokala. Men i utskottsmajoritetens och beredningens värld finns det fyra rikstäckande radiokanaler. Eftersom man säger att det finns fyra rikstäckande radiokanaler upplever man det som en frihet för radiobolaget att disponera alla dessa fyra kanaler. Jag tycker inte att det skall vara så. Om man menar något med detta om Lokalradions frihet måste det också sedan av avtal framgå att de disponerar de i dag tjugofem -- det kan bli fler senare -- lokala radiokanalerna. Det är väldigt viktigt. Jag är också förvånad över socialdemokraternas agerande när det gäller Lokalradion. När Lokalradion instiftades minskade man på mångfalden i pressen. Man gjorde detta för att få en röst som faktiskt skulle kunna omfatta ett helt län och som var oberoende av de intressenter som står bakom våra dagstidningar. Jag kan nu bara konstatera att situationen i dagsläget är att många tidningar kommer att försvinna, inte minst kommer A-pressen att få göra kraftiga inskränkningar och omdisponeringar. På inrådan av en socialdemokratisk regering beslutar man alltså samtidigt här i Sveriges riksdag att man skall slå ihop dessa verksamheter till ett bolag och att man på detta plan skall ta bort självständigheten för Lokalradion. Det beklagar vi i centern. Vi fullföljer vår linje: att ha en fristående Lokalradio. Fru talman! Riksdagens tredje vice talman Bertil 11. Det gör jag också. Eftersom Ingrid Sundberg nu slutar som riksdagsledamot och utskottsordförande, vill jag passa på att tacka henne för många fina år i utskottet.

Fru talman! Åke Gustavsson sade att han och Catarina Rönnung slogs för Utbildningsradion i beredningen. Det är helt riktigt. Men Åke Gustavsson kanske samtidigt skulle ha berättat mot vem han slogs. Det var inte centerpartiet. Vi var helgjutna i frågan om att Utbildningsradion skulle vara kvar i sin egen organisation.